Herr talman! Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att säkerställa att tjänstemän från Kronofogdemyndigheten kan utföra sitt arbete med bistånd från polisen oavsett i vilket område insatsen ska göras, och i så fall vad. I utsökningsförordningen anges att Kronofogdemyndigheten får begära biträde av Polismyndigheten, om förrättningsmannen kan antas möta motstånd vid en förrättning eller om sådant biträde av annan särskild anledning behövs för att förrättningen ska kunna genomföras. Det finns alltså redan möjlighet för Kronofogdemyndigheten att vid behov få hjälp av polisen. Detta gäller oavsett var förrättningen äger rum. Det ankommer inte på mig som statsråd att i ett enskilt fall uttala mig om hur Polismyndigheten agerat.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret, även om jag i ärlighetens namn är lite besviken på det. Men det återkommer jag till. Att komma åt finansieringen är en oerhört viktig del i arbetet med att bekämpa terrorism. Kan man strypa tillgången på pengar kan man också minska möjligheterna för dessa personer att köpa resor och farliga varor - för att nämna något. Kronofogden har en central roll i det arbetet, nämligen att säkerställa tillgångarna och att driva in pengarna. En dag i somras skulle kronofogden säkra pengar för Skatteverkets räkning hos en man med misstänkta kopplingar till terrorverksamhet. Eftersom det fanns en hotbild begärde kronofogden biträde från polisen, men man fick nej. De skäl som angavs var väldigt bekymmersamma. Polisen förklarade att det några dagar tidigare hade förekommit stenkastning och bilbränder i området som mannen bodde i - det var i Gottsunda i Uppsala. Därför ville man inte följa med kronofogden just då eftersom man var rädd att upploppen skulle blossa upp igen. Men så kan vi inte ha det. Vi kan inte ha myndigheter som viker sig för våld och hot. Vi kan inte låta stenkastarna styra när samhället ska agera. Då har ju våldet lyckats. Eller som Skatteverkets Pia Bergman sa: Det här får inte upprepas. Det kan inte vara så att vi bara agerar mot personer där det inte finns någon säkerhetsrisk. Då går vi mot ett korrupt samhälle. Jag tycker att hon sammanfattade det väl. Vi får inte ge vika för våldet. Polismyndigheten har brustit. Det är en myndighet under regeringen som inrikesministern ansvarar för. Det är bakgrunden till min fråga. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tjänstemän från Kronofogdemyndigheten ska kunna utföra sitt arbete med biträde av polisen, oavsett vilket område som kronofogden ska arbeta i? Det finns bara ett självklart svar: Jag ska göra allt som står i min makt för att det inte ska hända igen. Men det svaret ger inte ministern. I stället får jag ett mycket kortfattat svar som går ut på att det finns en förordning som säger att kronofogden har rätt att begära biträde av polisen vid en förrättning. Därför, säger ministern, finns det alltså redan möjlighet för kronofogden att vid behov få hjälp av polisen, oavsett var förrättningen äger rum. Så är det på papperet. Det som jag konstaterar är att det uppenbarligen inte har fungerat. Min fråga var alltså inte hur regelverket ser ut - det är nämligen glasklart - utan min fråga var vad ministern tänker göra åt att regelverket inte följs. Den frågan har jag fortfarande inte fått något svar på, så därför ställer jag frågan igen. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kronofogden ska kunna få biträde av polisen i sitt viktiga arbete med att säkra tillgångar hos misstänkta terrorfinansiärer oavsett var dessa bor?
Herr talman! Maria Malmer Stenergard och jag är överens. Kronofogden har rätt att begära biträde av polisen och ska få det. Det kan finnas enskilda händelser då det kan ta längre tid än vad kronofogden önskar, men polisen ska ovillkorligen biträda kronofogden över hela Svea rikes yta. Detta gäller oavsett om det handlar om glesbygd eller storstad, innerstad eller förort. Som jag gav uttryck för i interpellationssvaret är jag förhindrad att uttala mig om myndighetsutövning i enskilda fall. Principen är dock glasklar.
Herr talman! Jag är jätteglad över att inrikesministern är så tydlig. Principen är glasklar, men det är viktigt att den också följs. Polisen ska biträda kronofogden om det finns en hotbild. Bestämmelserna om detta är glasklara. I detta fall har det brustit rätt ordentligt. För att det inte ska hända igen krävs åtgärder. Samhället får inte vika sig för hot och våld. Vi ska kunna vara säkra på att de rättsvårdande myndigheterna kan göra sitt jobb även när det är fara i dröjsmål så att vi andra kan känna oss trygga. Vi har en regering som när bristerna uppdagas inte kavlar upp ärmarna och kräver förbättring. Man kan inte hänvisa till hur bestämmelserna lyder; man måste se till att bestämmelserna åtlyds. Något annat är inte acceptabelt. I detta fall gjorde kronofogden sitt jobb, trots att polisen inte gjorde sitt. Det innebar att obeväpnade tjänstemän tog en stor risk för att göra sina arbetsuppgifter, vilket i sig är djupt bekymmersamt. Ministern antyder att detta var en enskild händelse, ett isolerat problem. Jag vet att det inte var det. I mitt jobb som kronofogde har jag själv stött på många sådana exempel. Om ministern från sina myndigheter får uppgiften att det inte finns några sådana problem är detta i sig ett stort problem, för det här är ganska omfattande. Herr talman! Tyvärr är detta långt ifrån det enda område där polisorganisationen brister. Krisen blir allt tydligare. Vi får mycket oroväckande uppgifter om att polisen i Region Syd till och med har tvingats nedprioritera utredningarna för brott som stöld, misshandel och hot, och även det förebyggande arbetet har prioriterats ned. Poliser slutar och väljer andra yrken. I vissa delar av landet kan man inte rycka ut vid pågående brott. I Mellerud ringde människor under tre timmar till polisen utan att få hjälp medan en man stal från Systembolaget, hotade personalen och slog sönder en restaurang. Åklagarmyndigheten har hittills i år riktat 107 formella krav på förbättringar till polisledningen. Chefsåklagare Pär Andersson i Malmö vittnade så sent som i går att mordutredningar, som normalt ska utredas av 25-30 poliser, sköts av bara 5. Han sa: Inte i en enda av de utredningar där jag är förundersökningsledare är personalen fulltalig. I min hemkommun Kristianstad överväger de att anställa ordningsvakter som ska patrullera centrum eftersom de har fått signaler från polisen att den inte kan sköta detta. Brottsutredningar, rättskipning och brottsförebyggande arbete är statens ansvar. Alla delar där staten är inblandad måste fungera för att arbetet för vår trygghet ska vara effektivt. Rättskedjan är inte starkare än dess svagaste länk, och tyvärr är den svagaste länken väldigt svag. I detta finns bara en vinnare, nämligen våldet. Förlorare är alla vi medborgare som har rätt att kunna känna oss trygga. Regeringen måste alltså agera. Detta är ingen enskild händelse utan ett utbrett problem. Vad avser inrikesministern att göra?

Herr talman! Jag blir lite brydd över vad Maria Malmer Stenergard egentligen vill diskutera. Vill hon diskutera former för och problem med handräckningar kan vi gärna göra det. Vill hon diskutera polisen i allmänhet gör jag jättegärna det. Det gör jag dagarna i ända. Hon får gärna skriva en interpellation om det. Kortfattat kan jag säga att vi i Sverige har genomfört en polisreform som alla riksdagens partier var överens om, inklusive Maria Malmer Stenergards parti. Regeringen har tillfört mer resurser till polisen än vad Maria Malmer Stenergards parti någonsin har gjort. Och det finns fler anställda i Sveriges polismyndighet än vad vi någonsin tidigare har haft. Vi har även fler polisanställda än under den tid då Moderaterna var i regeringsställning. För ordnings skull är detta värt att notera så att inte Maria Malmer Stenergards eländesbeskrivning blir allenarådande. Det finns väldigt många platser i landet där svensk polis går framåt och gör storartade insatser. Det vore olyckligt att dra ned dem med sådan ganska svepande kritik som Maria Malmer Stenergard för fram. Typiskt sett biträder polisen kronofogden. Det kan dock finnas legitima skäl för polisen att vid ett givet tillfälle inte biträda kronofogden. Det kan handla om taktiska skäl eller för att annan polisiär förrättning har företräde. Den åtgärd som en myndighet behöver hjälp med skulle helt enkelt kunna riskera en annan för Polismyndigheten viktigare åtgärd. Då får handräckning vänta tills det av taktiska och praktiska skäl finns bättre förutsättningar. Vi kan inte äventyra stora polisoperationer till förmån för en handräckning. I vissa fall gäller det även att man får prioritera mellan olika polisinsatser inom Polismyndigheten. Jag förstår att det kan vara frustrerande om man likt Maria Malmer Stenergard är kronofogde, men polisen måste tyvärr göra sådana prioriteringar.
Herr talman! Jag tycker inte att jag var särskilt svepande i min kritik utan kom med tydliga och konkreta exempel på sådant där polisorganisationen brister. Jag vill inte svartmåla poliserna, för de är våra hjältar. Jag vet att de varenda dag gör vad de kan för att upprätthålla vår säkerhet. Det är dock alldeles uppenbart att det finns stora brister i organisationen, vilket jag visade med konkreta exempel. Dessa brister går ut över medborgarnas trygghet. Jag är här för att diskutera förrättningar där kronofogden inte får hjälp av polisen, men jag vill också visa att detta inte är det enda område där polisen tyvärr har stora brister i dag. Jag har all respekt för att man ibland måste prioritera. Jag har dock svårt att se att det kan finnas mycket annat som kan gå före att säkra pengar hos en misstänkt terrorism. Och jag har väldigt liten förståelse för att man viker sig för våldet eller är rädd att reta upp stenkastare. Jag ville diskutera handräckningar men fick inget svar. Svaret jag fick var en hänvisning till gällande förordning och att det i utsökningsförordningen står att polisen ska bistå kronofogden om det finns en hotbild. Jo tack, det visste jag redan. Problemet är att förordningen inte följs. Regeringen kan inte stå handfallen och peka på hur lagboken är formulerad utan måste agera för att Polismyndigheten ska börja fungera. För att uttrycka mig annorlunda: Det räcker inte att det står i regeringsformen att regeringen styr riket - regeringen måste också styra riket. Jag vill passa på att önska talmanspresidiet och inrikesministern en god och lugn jul.
Herr talman! Förordningen finns och den följs. Polisen ger stöd vid handräckning. Som jag sa tidigare kan det finnas fall där så inte sker, och det är fullt legitimt. Det är inte skäl för att förändra lagen eller förordningen. Ja, regeringen styr riket. Det ska vi vara glada för. I och med att just denna regering styr riket har polisen mer resurser än någonsin tidigare. Tack vare att denna regering styr riket har vi fler polisanställda än någonsin tidigare. Tack vare att denna regering styr riket satsas 2 miljarder kronor extra på polisen och över 1 miljard kronor extra på Säkerhetspolisen. Och bara i år har ett trettiotal nya lagar om den grova organiserade brottsligheten blivit verklighet. Om poliserna nu är Maria Malmer Stenergards hjältar har hon ett konstigt sätt att hylla dem. Hon för bara fram kritik och lyfter endast fram exempel på när polisen, enligt hennes förmenande, har betett sig dåligt. Det här hade kunnat vara ett tillfälle att lyfta fram åtminstone en lyckad polisinsats eller en lyckad polis. Jag har svårt att tänka mig att andra hjältehyllningar bara går ut på att dra ned verksamheten i smutsen. Herr talman! Jag vill passa på att önska Maria Malmer Stenergard en lugn och god jul. Jag hoppas att vi kommer att ha så få fall som möjligt där polisen av taktiska skäl inte har möjlighet att ge handräckning.